Herr talman! I den här debatten skall jag ägna mig åt de principiella frågorna när det gäller näringspolitiken och det som detta näringspolitiska betänkande innehåller. Gudrun Norberg kommer att beröra småföretagspolitiken, Kjell Ericsson riskkapitalmarknaden och Göran Hägglund bl.a. Först av allt vill jag gratulera näringsutskottets vice ordförande Anita Gradin till posten som ambassadör i Wien. Anita Gradin har varit ledamot av riksdagen sedan 1969. Under de senaste åren har hon i egenskap av utrikeshandelsminister starkt bidragit till att Sverige i dag i princip har ett EES avtal med EG. Hon har förmodligen också stor del i att den socialdemokratiska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap till EG. Jag vet också, från vänner i näringslivet, att hon talat varmt för det svenska näringslivet under sina delegationsresor runt om i världen och därigenom öppnat dörren för svenska exportorder. För detta är Anita Gradin värd ett tack. Men det finns tyvärr ett men, och det är att hon under alla sina år i riksdagen sedan 1969, ställt upp bakom den näringspolitik som hennes socialdemokratiska parti har stått för. I dag ser vi resultatet av den politiken. Det finns en alldeles för liten industriell sektor för att den skall kunna klara av alla de sociala åtaganden som vi har gjort. Vi ser en låg lönsamhet, en låg produktivitet och därmed en försvagad konkurrenskraft inom svenskt näringsliv. Vi har några få stora internationella företag som i allt större grad förlagt sin verksamhet till utlandet. Forskning och teknisk utveckling har tyvärr i en hel del fall förlagts till andra länder. Vi har en alldeles för liten tillväxt av små företag, och vi har nästan inga medelstora företag att tala om. Man har inte utvecklat och underhållit den infrastruktur som lägger grunden för ett modernt och framgångsrikt näringsliv. Anita Gradins parti har bidragit till att Tetrapak och IKEA, för att nämna några exempel, lämnade Sverige under 70 70-talet karakteriserades av en stark misstro mot företagande. Företagarna -- speciellt de små -- jagades som villebråd på samma sätt som i dag sker med politiker. Lag lades till lag, pålaga lades till pålaga och skatt lades på skatt. Varje beslut som Anita Gradins parti drev igenom betraktades i sin enskildhet som marginellt och som en bagatell. Men summan av allt detta blev det vi nu upplever av arbetslöshet och för litet av entreprenörsskap samt den mängd konkurser som nu sker. Sverige har tyvärr varit i utförsbacken under alla de år som Anita Gradin suttit i riksdagen. Låt oss gå tillbaka litet grand och se vad som hänt. År 1972 sattes lagstiftningen på arbetsrättens område i gång. Det ledde i många avseenden, även om det fanns positiva inslag, till en ökad byråkrati och tungroddhet, i synnerhet hos de små företagen. Avskrivningarna på partsrederier begränsades. Det fick konsekvenser för svensk rederinäring och för svensk varvsnäring. En skattebrottslag infördes och skattetilläggen såg dagens ljus. År 1973 drev man en näringspolitik med socialistiska förtecken. Vi har Stålverk 80 och en lång rad andra misslyckade statliga satsningar i gott minne. År 1975 begränsades möjligheterna att göra avsättningar för framtida pensioner för företagare. Samma år såg fåmansbolagslagarna dagens ljus. De mindre företagen skulle framöver inte behandlas på samma principiella sätt som de stora. Det blev krångligare och mer riskfyllt att driva och starta företag. År 1976 genomdrev Socialdemokraterna en bevissäkringslag som stärkte skattefogdarnas makt. Vi minns jakten på Ingmar Bergman på Operan. Samma år skärptes lagstiftningen ytterligare vad gäller fåmansbolag. Carl Lidbom skrev nya och försvårande lagar var och varannan natt. Sedan blev det något bättre under de borgerliga åren. Arbetsgivaravgifter sänktes, avskrivningsmöjligheterna ökade, speciellt för de små företagen, och förmögenhetsskatten sänktes. Det skapade bättre förutsättningar för generationsväxlingar. Men 1982 började Anita Gradins parti på nytt att rycka undan fotfästet för företagsamheten. Jakten på företagarna började igen. En drakonisk lagstiftning mot ekonomisk brottslighet kom till. Egenföretagarna och småföretagsverksamheten såg många gånger verksamheten raseras av orättfärdiga ingripanden från myndigheternas sida. År 1983 infördes en löneavgift på 2 %. Arvs och gåvoskatter höjdes. Generationsskiften blev svårare, i många fall omöjliga, att genomföra. Det var bara att sälja sina företag och livsverk till de stora företagen. Samma år infördes den s.k. År 1984 inrättades löntagarfonderna. Företagarna skulle betala in pengar från sina företag till fonder som skulle köpa aktier i företag. Företagarna skulle betala för sin egen socialisering. Vidare begränsades rätten till lagernedskrivning.

En lång rad nya och höjda skatter på energi drevs igenom. Rätten att i princip tänka till när det gäller ny kärnkraftsteknik förbjöds. År 1989 drogs en intensiv debatt i gång av Anita Gradins parti för att ge AP-fonderna rätt att fritt köpa aktier. Man förde fram fortsatta socialiseringstankar. År 1990 höjdes fastighetsskatterna. Därmed fick många småföretag höjda lokalkostnader. Herr talman! Detta är bara ett litet urplock av exempel på företagsdiskriminerade beslut som har genomdrivits under den socialdemokratiska regeringstiden här i riksdagen, under 70 och 80 talet. Till detta kan läggas den målmedvetna motviljan från detta parti att öppna den offentliga sektorn för enskilt entreprenörskap. Den kommunala egenregiverksamheten växte och växte, medan den privata sfären krympte. Med åren har beskattningen kommit att bli ett allt djupare ingrepp i äganderätten. Rörelsefriheten har inskränkts och riskerna har ökat för småföretagen. Likviditetsindragningarna genom snabbare uppbörder dränerade under 80-talet de små företagens kassor, samtidigt som räntorna på lån steg i höjden. Avdragsrätten begränsades. Ingen kan väl glömma snickaren Elon Hjortberg i Göteborg som fick gå ifrån sitt företag på grund av att de företagare som han i sin tur anlitade inte betraktades som företagare av skattemyndigheterna. Ingen kan väl heller glömma Vi har kunnat se fogdarnas makt växa under de socialdemokratiska åren. Samtigt som kraven på företagarna skärptes, mildrades påföljderna för myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning. Så har 70 och 80-talet i stort sett varit. Man har dragit åt tumskruvarna på småföretagen steg för steg, medan man i förhandlingar i många fall givit de stora företagen favörer i form av skatteeftergifter och bidrag. Herr talman! Det är skönt att det nu våras, inte bara utanför det här huset, utan även när det gäller svensk näringspolitik. Växtligheten frodas ånyo. Den nya regeringen har harvat, gödslat och sått. Snart börjar det växa så att det knakar. Herr talman! Vi står inför ett spännande 90-tal då ny företagsamhet skall få växa fram. Kursen är den rätta. Framtiden med den borgerliga regeringen vid styråran ter sig ljus.

Det handlar bara om litet mer pengar till forskning, teknik och teknisk utveckling. Det skall helst ske via NUTEK. Vi ser fortsatta selektiva branschprogram och litet stöd till underleverantörer, men de stora strukturella förslagen och idéerna lyser med sin frånvaro. Entreprenörer och företagare i gemen kan inte lita på socialdemokratin. Med socialdemokratisk näringspolitik skulle vi leva vidare med de problem som i dag skapar ungefär 1 500 konkurser i månaden och en stor och skrämmande arbetslöshet. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag håller med om att en förutsättning för en positiv utveckling av näringslivet är ett gott samarbete mellan samhälle och näringsliv. Då måste också de som leder Sverige skapa ett förtroende hos företagen. För några månader sedan läste jag en bok av Bo Södersten med titeln Kapitalismen byggde landet. Bo Södersten berättar i boken om den skattepolitik som han själv ansåg vara samhällsekonomiskt komplett vanvettig. Han skriver att den skapade en total hysteri runt skattebrottsligheten och den höll på att driva fram en polisstat. En betydande del av medelklassen höll på att bli manifesta eller latenta skattebrottslingar. Som nybliven riksdagsman följde han troget det socialdemokratiska mönstret. Den gemensamma attityden var: ''Kläm åt de djävlarna!'' Jag säger inte att Anita Gradin har den attityden. Men det måste uppenbarligen vara företrädare för partiet i riksdagen som har haft den inställningen. Om det är den attityden som har präglat svensk näringspolitik är det, herr talman, inte särskilt svårt att inse att det har i hög grad bidragit till ökad arbetslöshet, alla konkurser och katastrofer vi dagligdags ser. Herr talman! Den nuvarande regeringen har lagt fast ett antal åtgärder som är värdefulla. Förmögenhetsskatten på arbetande kapital har sänkts. Förmögenhetsskatten kommer att helt avskaffas 1994. Arvs och gåvoskatterna sänks kraftigt för att på det sättet göra generationsväxlingar möjliga. Skatten på kapitalinkomster sänks till 25 % nästa år. Begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter tas bort. De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och reavinst för fåmansbolag ändras. Vi strävar efter en betydligt större likhet mellan de stora företagen med många ägare och de bolag, ofta små, som har få ägare. Omsättningsskatten, den s.k. valpskatten, tas bort. Den allmänna löneavgiften sänks. Arbetsgivaravgiften inom stödområde sänks med 10 procentenheter. Statliga bolag säljs ut. Den offentliga sektorn öppnas för entreprenörer. Energiskatterna sänks. Fastighetsskatten kommer att sänkas. Det blir avregleringar och sänkta skatter på energiområdet. Allt detta är vad den borgerliga regeringen har sått på en så kort tid som sedan oktober.

Herr talman! Jag kan hålla med Per-Richard Molén om att det finns anledning att kritisera den socialdemokratiska näringspolitiken och att det finns anledning att kritisera ställningstaganden som vänsterpartiet eller vpk har gjort tidigare i näringspolitiska sammanhang. Jag är öppen för en sådan diskussion. Men jag tycker faktiskt -- och det borde också Per Richard Molén kunna inse om han går tillbaka och tittar på protokoll och yttranden -- att under den period från 1988 och fram till nu som jag har suttit i riksdagen har vi gjort rätt stora förändringar i vår näringspolitik. Det är fel som Per-Richard Molén säger att vänsterpartiet inte ser något positivt i åtgärder som föreslagits av de borgerliga. Som exempel kan jag nämna beskattningen av det arbetande kapitalet i småföretagen. Våra kontakter och samtal med småföretagare har övertygat oss om att det har varit en riktig åtgärd att ta bort den beskattningen. Jag tycker att det här är viktiga frågor och att de vinner på att man debatterar dem sakligt och framtidsinriktat och inte ägnar den övervägande delen av tiden till historiska exposéer. När det gäller skattepolitiken mera allmänt sade jag i mitt inledningsanförande, och jag har sagt det i tidigare debatter, att det finns en stor risk med att skapa ett skattefrälse av företagare, därför att det tär på samförståndet, den acceptans som är nödvändig för att man skall kunna utveckla produktionen på ett bra sätt. Den är nödvändig därför att de anställda är företagens största resurs. Dåligt motiverade, ''avundsjuka'' anställda gör inte bra arbetsinsatser, är inte inställda på att utveckla produktionen. Människor använder sin fantasi och sin skaparkraft på andra sektorer än inom arbetslivet, om de upptäcker att det inte finns möjligheter att göra en insats därför att lagstiftningen hindrar det eller därför att arbetsgivaren inte inser vilken resurs de anställda är. Det är här jag menar att det finns ett behov av samförstånd. Samförståndet tror jag är speciellt viktigt inom småföretagssektorn, och det har jag också sagt tidigare, därför att här rör sig folk fram och tillbaka över gränsen mellan att vara anställd och att vara företagare. Snickare är ena ögonblicket företagare och nästa halvår anställda. Detsamma gäller målare, osv. osv.

Herr talman! Jag skall lämna frågan om riskkapital eftersom den debatten kommer. Kjell Ericsson kommer att föra den från vår sida. Socialdemokraterna använde inte den goda tiden, högkonjunkturen, till att skapa ett stabilt näringsliv. I stället lade man på näringslivet ett antal pålagor, vilket Per-Richard Molén har räknat upp tidigare. Det medförde att vi inte fick ett starkt näringsliv. Det fanns även andra frågor som bidrog till att företagarna flydde Sverige. Det gällde ett helt paket. Vi hade tidigare ett skattesystem som missgynnade arbete. Vi hade en hög sjukfrånvaro i Sverige och ett sjukförsäkringssystem som inte gynnade att man var på jobbet. Vi hade en låg produktivitet, vilket innebar mycket höga lönekostnader för företagarna. Detta medförde att svenska företag inte var konkurrenskraftiga. Det fanns tidigare en osäkerhet hos näringslivet i Sverige om vilken energipolitik som skulle komma att föras. Hur skulle det bli med elförsörjningen och vad skulle det bli för elpriser? Det var före trepartiuppgörelsen. På den tiden fanns också en osäkerhet om var Sverige stod i EG-frågan och frågan om anslutning till EG. Det ledde till en osäkerhet när det gäller att driva företag i Sverige. Vi vet att vi hade ett enormt stort utflöde av investeringskapital från Sverige. Svenska företagare valde inte att investera här hemma och utländska företagare valde inte Sverige. Detta förde även ut forsknings och utvecklingsresurser ur landet. Man lät åren med högkonjunktur rinna förbi utan att stabilisera näringslivet. Sviterna av detta får vi lida av nu.
Herr talman! Skälet, Gudrun Norberg, till att många företag har valt att använda sig av tillverkning även utomlands är faktiskt att marknaden är större utanför landets gränser än här hemma. Det medför naturligtvis att konkurrensen blir viktig för oss. Det är uppenbart att vi hade ett antal bekymmer och problem. Det skall inte stickas under stol med. Vi var medvetna om dessa problem. Vi började ta tag i problemen. Vi var förberedda och vidtog åtgärder. En del åtgärder var utan tvekan smärtsamma, men nödvändiga. Frågan är om det ni nu sätter i verket leder till rätt väg. Frågan är om den enda vägens politik är den rätta politiken. Som vi socialdemokrater ser det behövs det även några andra vägar. Det kan inte bara finnas en enda väg -- nämligen det krassa kapitalets väg -- där ni lägger er platt och tror att marknaderna fritt kommer att sväva och att inget kommer att styra. Fråga dig själv, Gudrun Norberg, vilka krafter som kommer att styra där. Vi vet att det behövs samhällskrafter som styr en balanserad ekonomisk utveckling, och i vår näringspolitik tog vi faktiskt fasta på detta genom att ge småföretag möjligheter, genom att satsa på teknisk forskning, genom att satsa på utveckling och genom att ange för företagen vilka marknader de skulle kunna vara med och konkurrera på -- allt detta finns i vår näringspolitiska motion. Det är den typen av frågor som nu diskuteras av politiker och industriledare, inte bara här hemma utan runt om i hela Europa. I alla de större industriländerna förs nu den debatten, och där visar det sig att den politik som vi har slagit in på har väldigt mycket att ge.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Gudrun Norberg: Var finns de anställda i regeringens näringspolitik? Tillväxtproblemen i slutet av 80-talet handlade väldigt mycket om låg produktivitet. Det har utretts. Det finns många förklaringar till den sjunkande produktiviteten och den låga produktivitetsutvecklingen i svenska företag. En viktig del är att man inte fullt ut utnyttjar de anställdas resurser. Man kan säga att det är ett organisationsproblem, ett företagsutvecklingsproblem. Det finns stora företag -- ABV t.ex. -- som har varit mycket framgångsrika, mycket förutseende på de här områdena och som även har lyckats få ned frånvaron och upp produktiviteten, som har lyckats få ökad kreativitet och ökat engagemang från de anställda. Det finns inte ett ord om de anställda i de borgerligas näringspolitik. Är det först när snickaren eller målaren blir egen företagare eller när metallarbetaren öppnar en liten firma som han får människovärde och blir en produktiv faktor i den borgerliga näringspolitiken? Det är ett förenklat och farligt synsätt. Företagsutveckling och sådan kompetens som jag talar om kan man inte vänta sig i små företag. Man kan knappast förvänta att små företag skall kunna köpa den. De förslag till besparingar som majoriteten har ställt sig bakom går ut över resurser, företagsutveckling, kompetens för företagsutveckling, som förmedlas genom NUTEK. Detta tycker jag är en dålig politik. Det är ett dåligt sätt att spara. Gudrun Norberg säger att man inte skall peka ut områden som skall prioriteras, områden som det skall satsat på. Men det gör ju regeringen, majoriteten och Gudrun Norberg själv. Ni t.o.m. snävar in det spektrum som det skall göras satsningar på genom att säga att satsningar bara skall göras på bioteknik, informationsteknologi och miljötenik. Ni har valt ut de här områdena -- säkert på goda grunder. Det är bra områden, men jag tycker att satsningarna är för små. Men ni har gjort en politisk prioritering, och det är nödvändigt att göra den typen av prioriteringar. Man kan alltså säga att ni talar med dubbla tungor; omedvetet gör ni det som måste göras -- medvetet gör ni någonting annat.

Herr talman! Jag vill påminna Gudrun Norberg om att det i småföretagarpropositionen gjordes en avisering om ändringar i trygghetslagarna för de anställda i småföretagen. Det är knappast ett sätt att visa uppskattning av de anställda i små företag -- att försöka komma åt de rättigheter som de har skaffat sig genom sina fackliga organisationer, genom att sluta sig samman kollektivt. Det finns i den borgerliga näringspolitiken, säger man, en avveckling av riktade resurser och en satsning på allmänna åtgärder, framför allt på skatteområdet. Jag vill återigen framhålla att många av de åtgärder som behövs inte är en fråga om pengar -- det är fråga om tillgång till kompetens, det är fråga om kontakter, det är fråga om erfarenheter som man måste kunna dela med andra.

Vänsterpartiet har i den näringspolitiska motionen -- det blir delvis ett svar till Per-Richard Molén -- betonat att det är viktigt att det ställs erfarenhet och kompetens till små företags förfogande när det gäller inträde på den öppna europeiska marknaden, om det nu sker genom EES-avtal eller genom fullt medlemskap. Genom att man drar ned på riktade insatser, genom att man drar ned på NUTEK:s budget, minskar de här möjligheterna. Och detta är av småföretagen uppskattade tjänster, och de är nödvändiga. Det är självklart för varje ansvarskännande regering och för varje nation att erbjuda den här typen av ram eller bakgrund för de små företagen, så att de kan finnas i sina nischer och utvecklas, introducera ny teknik och nya produkter och knyta kontakter.

Herr talman! Jag vill först instämma i gratulationerna till Anita Gradin och också tacka för hennes fina arbete, inte minst när det gäller vår utrikeshandel och för ett engagerat arbete i Herr talman! Ett positivt företagsklimat är grundläggande för vår ekonomiska utveckling. Näringslivet måste grundas på en fri företagsamhet och en sund konkurrens och på enskilt och kooperativt ägande. Detta ger sammantaget livskraftiga företag. Ett starkt näringsliv över hela landet är grunden för sysselsättning, anställningstrygghet och skapande av resurser för vår välfärd. Investeringar inom den konkurrensutsatta sektorn måste i större utsträckning stimuleras att göras här i landet i stället för utomlands. Därför behövs det en både aktiv och framåtsyftande näringspolitik, som ger företagen de rätta förutsättningarna för att de skall kunna verka på ett konkurrenskraftigt sätt i vårt land. Det är viktigt att se till att även de yttre betingelserna för företagande är bra; det gäller hela landet. Därför har den borgerliga regeringen i regeringsdeklarationen förklarat nödvändigheten av att det görs satsningar på bättre infrastruktur, dvs. bättre vägar, modernare järnvägar och en utbyggd högskoleutbildning -- inte minst utbildningsfrågorna är väsentliga. I kompletteringspropositionen fanns det resurser för sådana satsningar. Det tycker vi är bra. Vi har tyvärr haft några år av ekonomisk stagnation i vår tillväxt, och industriproduktionen har minskat på ett oroväckande sätt. Detta har i sin tur lett till en betydande arbetslöshet. Den nya regeringen har därför med kraft tagit sig an dessa för oss så viktiga frågor. Det anges också i regeringsdeklarationen att det centrala målet för regeringens ekonomiska politik blir att återvinna utvecklingskraften i svensk ekonomi. En klar och tydlig omläggning av kursen i den ekonomiska politiken är därför nödvändig. Det behövs en ny syn på enskilt ägande, enskilt företagande och sparande. De partier som ingår i den nya regeringen har också den grundsynen att marknadsekonomi är det enda ekonomiska system som kan åstadkomma tillväxt, riktiga och meningsfyllda arbeten och resurser för en välståndsutveckling i hela landet. Näringspolitiken skall därför i första hand inriktas på att ange de ramar inom vilka företagen skall få verka. Näringslivet måste också ges långsiktigt fasta spelregler. Detaljstyrning och byråkratiska inslag och hinder måste avskaffas. Vi har, som jag tidigare nämnt, en ekonomisk stagnation här i landet. Det är angeläget att denna stagnation bryts och att Sverige återupprättas som en stark företagarnation med en god och växande ekonomi. Därför krävs det en omläggning av politiken, där de enskilda initiativen, skaparkraften, det fria företagandet och det spridda personliga ägandet och sparandet utgör grunden för en ny utvecklingskraft. I sammanhanget vill jag poängtera att det även ur miljösynpunkt är viktigt med en god ekonomisk tillväxt, detta för att miljön skall kunna förbättras, samtidigt som en god miljö är en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling och uthållig tillväxt. När vi talar om näringspolitik kan vi koncentrera oss i huvudsak till de fem delområden som anges i propositionen. Det är småföretagspolitiken, privatiseringen av statliga företag, konkurrenspolitiken, forkning och utveckling samt energipolitiken. Strax före juluppehållet behandlade vi här i riksdagen betänkandet om småföretagen. Då drog vi också upp riktlinjerna för denna politik. Både i regeringsdeklarationen och vid behandlingen av småföretagsbetänkandet har det slagits fast, att det är av största vikt för Sveriges ekonomiska utveckling att små och nyföretagandet får en renässans. Småföretagen är näringslivets ryggrad, och de allra flesta företag är småföretag. Små och nyföretagandet är näringslivets framtid. Det är de företagen som skall födas och växa och därmed också stå för en stor del av de nya arbetstillfällena. Arbetet för att främja de små företagen följer nu också de riktlinjer som lades fast i det betänkande som vi behandlade före jul. Bl.a. har ju skatten på arbetande kapital slopats, skogsvårdsavgiften är slopad, momsen på mat, resor, hotell, restaurang och turism är sänkt och arvs och förmögenhetsskatten har sänkts. Medlen är således i första hand att stärka de privata incitamenten till sparande och riskfyllda investeringar genom bl.a. tillväxtfrämjande skattesänkningar, genom att etablera en fungerande riskkapitalmarknad och även genom att genomföra en regelreformering med utgångspunkt i de mindre företagens speciella förhållanden. Allt detta arbetar man nu med i regeringskansliet. i har vid flera tillfällen behandlat frågan om privatisering av statliga företag här i riksdagen. Konkurrenspolitiken kommer att behandlas senare i år, betänkandet om energipolitiken kommer att behandlas här i kammaren om någon vecka, och vad beträffar forskning och utveckling kommer regeringen under 1993 att lägga fram en forskningsproposition. För övrigt pågår arbetet med att göra vår industri mer konkurrenskraftig. Ett exempel på detta är förslaget i kompletteringspropositionen, som innebär att den elintensiva industrin får kraftigt sänkta energiskatter. Detta kommer att göra våra industrier inom skogs-, stål och järnområdet betydligt mer konkurrenskraftiga i förhållande till våra konkurrentländer. Det är också viktigt att slå fast att det är väsentligt att satsa på en industrirelaterad forskning och utveckling, som syftar till att bidra till utveckling av kunskap på nya områden och även till utveckling av nya metoder och processer. Instrumenten för detta är det stöd som ges till nationell forskning samt deltagande i EG:s forskningsprogram. I dagens betänkande finns en rad frågor som är knutna till bl.a. olika anslag inom näringspolitiken. Jag tänkte uppehålla mig ett tag vid riskkapitalförsörjningen och därmed också besvara en del av de frågor som Mats Lindberg ställde. Det finns i dag ett stort behov av en ökning av tillgången på riskkapital. Detta kommer att ske på flera olika sätt. När det gäller småföretagens riskkapitalförsörjning har det hänt en hel del sedan i höstas. Det har alltså skett en rivstart. Det gäller avskaffandet av förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Det gäller förändringen i arvs och gåvobeskattningen och sänkningen av kapitalinkomstbeskattningen. Det gäller sänkningen av fåmansbolagsbeskattningen vid utdelning av vinst och reavinst. Den allmänna löneavgiften har slopats, omsättningsskatten på aktier har tagits bort, och det har skett en sänkning av socialavgifterna i stödområdet. Den här offensiven kommer att fortsätta i höst. Det kommer då att handla om sådana saker som avdragsrätt i deklarationen för satsningar i småföretag och lägre beskattning av kapitalinkomstdelen för egenföretagare och handelsbolag. Det gäller återinförande av kvittningsrätten mellan inkomst av tjänst och näringsverksamhet. Det gäller förslag till skattestimulerad riskkapitalförsörjning för teknikoch innovationsföretag. Det är av stor betydelse att man kan stimulera just detta område med de förslag som regeringen kommer att lägga fram. En bedömning av de beslutade och planerade åtgärder jag nu har redogjort för visar att det rör sig om mellan 4 och 5 miljarder, och det är då inga småsmulor man har satsat. Till detta kommer det riskkapital som finns i institut och institutioner. Jag vill först ta upp utvecklingsfondernas kapital, som den 1 januari uppgick till 2,6 miljarder. Efter förslag av den förra regeringen beslutade den förra riksdagsmajoriteten att 1 miljard skulle betalas in till staten under en femårsperiod. Samtidigt beslutades det också att utvecklingsfonderna därutöver under en sjuårsperiod skall betala in 600 Utvecklingsfondernas samlade kapital uppgick alltså till 2,6 miljarder. Nu är dock likviditeten ganska varierande ute hos de olika fonderna. Man har brukat pengarna på olika sätt. Utskottsmajoriteten har därför föreslagit att de fonder som har en likviditet på omkring 50 % skall få anstånd med höstens inbetalning till juni 1993, detta bl.a. med tanke på införandet av de nya nyetableringslånen, som inte kan vara klara förrän tidigast under hösten 1992. Förslaget till nyetableringslån har varit ute på remiss. Syftet med förslaget är att dessa nyetableringslån skall vara med och finansiera nyföretagande i intervallen från 60 % och upp till 90 % av ett projekt. De första 60 procenten skall banken svara för, och de sista 10 procenten skall egenföretagaren själv svara för. Lånebeloppen kan enligt förslaget variera mellan 100 000 och 1 miljon. Även riskkapitalbolagen har nu börjat sin verksamhet. Bolagen kan arbeta med såväl rent ägande i form av minoritetsandelar som med vinstandelslån, konvertibla skuldbrev, villkorslån, osv. I mars 1992 hade bolagen 125 miljoner vardera, totalt således 150 miljoner. Norrlandsfonden har i dag ca 500 miljoner. Enligt tidigare beslut skulle 200 miljoner placeras i det nordligaste riskkapitalbolaget, men genom riksdagsbeslutet i höstas ändrades detta till att medlen i stället skall betalas in till staten. Överläggningar pågår nu mellan näringsdepartementet och Norrlandsfonden, och någon inbetalning kommer i varje fall inte att ske före den 31 december 1993. Industrifonden har ett kapital på 1,3 miljarder och hjälper till med finansiering av projekt som skall bidra till långsiktig lönsamhet och tillväxt i svensk industri. Detta kan ske genom riskdelning i lovande men riskfyllda industriella utvecklingsprojekt. Sammantaget finns det alltså mer statligt institutionellt kapital i år och 1993 än under föregående år. Även om inte löntagarfondernas utskiftning behandlas i det här betänkandet vill jag här påpeka, att om regeringens proposition får bifall av riksdagen tillsätts en utredning med parlamentarisk förankring, som har till uppgift att främja kapitalförsörjningen för de mindre och medelstora företagen. 700 miljoner är redan investerade i småföretag, och utöver det finns betydande belopp som kan utnyttjas fr.o.m. 1993. Jag talar då inte om miljoner, utan det kan röra sig om miljarder. Det är således betydande belopp som kan frigöras och användas ute i småföretagen. Om man sammantaget ser på olika skattelindringar, vad som finns ute i olika institutioner och vad som kan komma att bli aktuellt, rör det sig alltså om stora belopp. Det är i storleksordningen över 10 miljarder. Att jämföra det med de miljoner som har dragits in på något konto är egentligen litet svårt. Man ser här vilka satsningar regeringen har gjort. Jag vill också ta upp bankernas roll. Även om det är bra med olika typer av kapitalförsörjning kan inget ersätta bankerna. Ett fungerande banksystem är grunden till en sund kapitalmarknad. Bankerna hade faktiskt under förra året lånat ut 426 miljarder till småföretagen och staten och dess institut ca 1,8 miljarder. Där ser vi förhållandena. Med den nya regeringens politik, med skattesänkningar i syfte att öka företagens möjlighet att bygga upp sitt eget kapital och bereda mark för en mer privatiserad riskkapitalmarknad ökar vi företagens möjligheter att låna på en marknad som blir alltmer normal. Utöver vad jag nu har skisserat finns även regionalpolitiska resurser att tillgå. Inom stödområdet finns investerings-, utvecklings och sysselsättningsstöd, och dessutom kommer lokaliseringslånen återigen att införas i stödområdet. Herr talman! Jag skulle också vilja uppehålla mig litet grand vid utvecklingsfondernas verksamhet. Jag vill först slå fast att utvecklingsfonderna är en offensiv resurs i länens näringslivsutveckling. Den främsta uppgiften framöver blir att tillföra kompetens vid nyetablering och vid utveckling av befintliga företag. Det är också angeläget att man hjälper småföretagen med EG-kontakter, eftersom behovet av sådana kontakter kommer att öka i betydande omfattning. En annan viktig uppgift för både utvecklingsfonderna och andra organ är att ge information och hjälp till nyföretagare. Jag tycker att det finns anledning att uppmärksamma kvinnliga företagare som vill starta företag, särskilt de grupper av kvinnor som har för avsikt att starta företag inom den offentliga sektorn. Detta kan också ha stor betydelse för förnyelsen av den offentliga sektorn. Vi har många exempel på kreativa kvinnliga företagare. Jag läste i Göteborgs-Posten i helgen om kvinnliga företagare i Västsverige som startat många nya företag inom t.ex. bageribranschen, hushållning, safttillredning, m.m. Även i detta sammanhang har utvecklingsfonderna varit behjälpliga. Denna verksamhet förtjänar både beröm och uppmuntran. Herr talman! Det finns också andra områden som behandlas i betänkandet, men jag skall inte nu gå in på dem. Låt mig slutligen konstatera att den förändrade näringspolitiken, regeringens omläggning av kursen i den ekonomiska politiken, utbyggnaden av den eftersatta infrastrukturen och de ökade satsningarna på utbildning och forskning skapar förutsättningar för nya investeringar och en utveckling som bryter nedgången i näringslivet. Tyvärr fick den nya regeringen överta ansvaret när landet befann sig i ett mycket besvärligt ekonomiskt tillstånd. Även vår omvärld har det bekymmersamt. Detta gör att den ekonomiska återhämtningen kommer att vara arbetsam och kommer att ta tid. Men med de olika beslut som fattats och som föreslagits eller som den nya regeringen nu arbetar med kommer vi att vända åter mot en positiv utveckling. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna och meningsyttringen från Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag vet att Centerpartiet skall vara regeringens miljösamvete och stå för regeringens miljöprofil. Jag skulle vilja fråga Kjell Ericsson: Var syns miljöhänsynen, miljösatsningarna i regeringens näringspolitik? Jag har väldigt svårt att se några sådana satsningar i detta betänkande. Däremot är det ganska lätt att se exempel på motsatsen. Jag skall redovisa två sådana. Det är den tidigare sänkningen av energiskattetaket för den elintensiva industrin från 1,7 till 1,2 %, och det är förslaget i kompletteringspropositionen om en ny energibeskattning för industrin. Det var ju en utfrågning kring detta förslag som pågick hela dagen i går, samtidigt med näringsutskottets sammanträde. Det sades mycket om det förslag som ligger och som Centern står bakom, men en sak var absolut klar, nämligen att förslaget från miljösynpunkt sköts totalt i sank av representanter från naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och NUTEK. Sett från miljösynpunkt var detta ett dåligt förslag, vars konsekvenser blir ökade utsläpp av giftiga ämnen. Det var ungefär den sammanfattning man gjorde. Jag skulle gärna vilja höra av Kjell Ericsson var satsningen på miljön finns, var det ekologiska hänsynstagandet finns invävt i regeringens näringspolitik. När det gäller riskkapitalförsörjningen vill jag påminna Kjell Ericsson om en gemensam reservation som Vänsterpartiet och Centern hade till det ursprungliga beslutet om indragning av utvecklingsfondernas likvida medel till staten och ett återförande av dem till riskkapitalbolagen. Vi var överens om att det inte var bra, utan att de pengarna i stället skulle komma de små och medelstora företagen runt om i landet till godo. Nu medverkar Centern och Kjell Ericsson i en regeringspolitik, vars budskap från början har varit att staten skall ta bort sitt engagemang ur riskkapital och kapitalförsörjningen, att denna skall ske på normala villkor.

Herr talman! Rolf L. Nilson frågar var vi har miljöhänsynen i den här politiken. Den finns med i hela regeringens politik på olika områden. I det här fallet hör ekonomi och ekologi ihop. Vi har i många länder sett, att om man inte har haft en god ekonomisk tillväxt har också miljön varit dålig. Inte minst i öststaterna har vi sett många exempel på det. Skall man ha resurser för att kunna skapa en god miljö, måste man också kunna utveckla den teknik som finns, och det gör vi med en god ekonomisk tillväxt. Detta går alltså hand i hand. När det gäller energipolitiken har vi tillsammans med Socialdemokraterna och Folkpartiet lagt fast riktlinjerna för en långsiktig energipolitik. Det beslutet ligger fast också nu. Miljöavgifter men också stimulanser till nya bränslen kommer att leda till att vi får en bättre miljöpolitik. Förslaget till energibeskattning är t.ex. kombinerat med en höjning av avgifterna för koldioxidutsläpp. Det ena är alltså varvat med det andra. Skall man ha en god ekonomisk tillväxt måste man ha en bra miljö, och skall man ha en bra miljö måste man ha en god ekonomisk tillväxt. Många många praktiska exempel i vår omvärld visar att det är så. Det är riktigt att vi sade nej till en indragning av medel från utvecklingsfonderna när det var aktuellt, men efter hand har det kommit fram nya incitament. Som jag redovisade har det redan fattats beslut om ett batteri av åtgärder, som nu är på gång. Sammantaget är det fråga om mycket mycket mer resurser än vad som har dragits in från utvecklingsfonderna. Det finns även efter indragningarna kvar pengar i utvecklingsfonderna, och vi sköt ju också fram den inbetalning som skulle ha hösten 1992 till halvårsskiftet 1993. Vi räknar också med att de nya nyetableringslånen skall komma till stånd. Dessa blir värdefulla för nyföretagande, för småföretagare som behöver hjälp med finansiering. Det gäller för dem att kunna få hjälp med egenkapitalet. Genom det skisserade förslaget kan de få en soliditet i företaget på 40 %. Det är en stor tillgång. Sammantaget har den nya regeringen tagit fram resurser som är betydligt mycket större än de vi nu drar in från utvecklingsfonderna.

Herr talman! När jag säger att det finns mer pengar under 1992 och 1993 än tidigare bygger det på det jag redovisade här, att det finns pengar i utvecklingsfonderna, Norrlandsfonden, industrifonden, småföretagsfonden och riskkapitalbolagen. Nyetableringslånen kommer att ge ytterligare medel, och medel från löntagarfonderna skall anslås till riskkapital. Hur stort anslaget blir pågår det nu diskussioner om. Men det kommer att anvisas kapital därifrån också. Bankerna förfogar över 1 000 miljarder i sammanhanget. Som jag sade tidigare lånar de ut pengar i dag. Det är inte lika nattsvart som det har varit tidigare. Jag talade med flera bankchefer i går, bl.a. chefen för Västra Värmlands sparbank, som sade att banken lånar ut mycket mer nu än tidigare. Jag håller med om att det har varit kärvt ett tag och att det har varit svårt att få riskkapital och svårt att låna pengar. Men det börjar bli ljusare. Det är viktigt att konstatera. Skattesänkningar som stimulerar riskkapitalförsörjning, kvittningsrätten samt innovationsföretag och teknikföretag gör att vi får mycket mer pengar ut till de företag som vi vill slå vakt om. Mats Lindberg var faktiskt från början med på att dra in pengar från Norrlandsfonden. Men pengarna är ännu inte indragna, och det pågår diskussioner mellan näringsdepartementet och Norrlandsfonden om och när detta skall ske. Som jag sade tidigare blir det tidigast i december 1993. Under tiden fram till dess har de olika åtgärderna börjat verka. Vi har också sett i vilken omfattning utvecklingsfondernas kapital har använts. En del fonder har legat inne med stort kapital och haft en likviditet på mellan 80 och 90 %. Har man inte brukat kapitalet, är det bättre att aktivera det någon annanstans. Sammantaget kommer det alltså att finnas mer pengar. Under hösten kommer det att hända ganska mycket. Beträffande träbranschprogrammet vet vi att Lennart Schotte har gjort en utredning. Ett förslag kommer att läggas fram till hösten. Jag instämmer i att det är viktigt att vi satsar på trä och träförädling. Det är just vad Lennart Schotte tar upp i sin utredning som kan följas av en proposition.

Herr talman! När det gäller Norrlandsfonden vill jag än en gång säga: Pengarna är ännu inte indragna. Det sker förhandlingar mellan näringsdepartementet och Norrlandsfonden. När så kommer att ske är ännu inte klart. När det sedan gäller näringspolitiken anser jag att alla vi företrädare för de borgerliga partierna har förklarat vår inställning, hur vi ser på näringspolitiken, vilka åtgärder vi föreslår och vilka stöd och stimulanser som kommer att finnas i den nya näringpolitiken. Regeringen satsar på skattelättnader och skattestimulanser för småföretag och innovationsföretag. Mats Lindberg tog tidigare upp frågan om uppfinnare och innovatörer. Det kommer också där att tillskapas skattestimulanser för innovationsföretag. Regeringen arbetar också med att ta fram ett förslag till ett åtgärdsprogram för uppfinnarna. Stödet till Uppfinnarföreningen innebär faktiskt en liten höjning till 5,7 milj.kr. När det gäller Eurekaprogrammet föreslås en höjning från 5 milj.kr. till 20 milj.kr., en betydande ökning när det gäller den delen. Satsningen på biomedicin och miljöteknik har inte drabbats av neddragningar. Det är många områden som har prioriterats och som regeringen har satsat på. Det visar också att regeringen tror på att vi har ett näringsliv och företag som vill och kan satsa. Jag vet att det med de resurser som nu kommer att tillföras också skapas möjligheter att kunna göra detta. Därtill skapas riktiga yttre förutsättningar med bra infrastruktur -- järnvägar, vägar och flyg -- och bra utbildning. Också allt detta satsar vi på, så att Sverige blir ett sådant land där man kan verka som konkurrenskraftig företagare. Det ger de anställda anställningstrygghet och säkra jobb, och det ger också lönsamma företag.

Herr talman! Också jag vill sälla mig till skaran av gratulanter. Jag vill alltså gratulera Anita Gradin till utnämningen och tacka för den korta tid vi har fått arbeta tillsammans bl.a. i näringsutskottet. Jag vill också vidimera de goda omdömen som tidigare har förmedlats av andra talare. Jag anser att Anita Gradin har gjort betydande insatser i svenskt politiskt liv, inte minst när det gäller utrikeshandeln, arbetet med det nyligen ingångna EES-avtalet och EG-frågan. Jag önskar Anita Gradin lycka till med de nya arbetsuppgifterna. Herr talman! Näringspolitiken torde vara ett av de politiska områden som påverkats mest av det regeringsskifte som 1991 års val ledde till. Inom den ekonomiska politiken utgör näringspolitiken ett nyckelområde för att bryta ekonomisk stagnation och lägga grunden till en ny period av tillväxt, företagande och utveckling. Just nu är det tuffa förhållanden för svenskt näringsliv. Men jag tror att vi när vi kommer ur denna konjunkturnedgång har genomfört förändringar som skapar väldigt goda förhållanden för svenskt näringsliv att hävda sig på den internationella marknaden. Industrins kostnadsläge har pressats ned, vi har en mycket låg inflation och börjar nu se ljuspunkter när det gäller svensk exportindustri. Regeringens inriktning är att skapa goda generella villkor och förutsättningar för näringslivet i vårt land. Den selektiva näringspolitik som allt för länge bedrivits i Sverige har utgått från föreställningen att byråkratin bättre än marknaden kan identifiera framtidens vinnande branscher och företag. Traditionell svensk näringspolitik har också till samhällsekonomiskt höga kostnader fördröjt nödvändiga strukturrationaliseringar. Centralstyrd detaljreglering med statligt stöd för vissa företag kombinerat med subventionsprogram med varierande inriktning ersätts nu med en marknadsekonomiskt sund, generell näringspolitik. Marknadsekonomin erkänns i dag av i stort sett alla som den enda ekonomiska inriktning som kan trygga medborgarnas välfärd, svara upp mot kraven för en god miljö och slå vakt om välfärden. Endast genom ett näringsliv som långsiktigt förmår hävda sig på den allt mer internationaliserade marknaden kan de resurser genereras som fordras för att upprätthålla och förbättra vår gemensamma välfärd. Regeringen har sedan sitt tillträde genomfört omfattande förändringar i syfte att främja företagande. Näringspolitiken skall stimulera och uppmuntra kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Framför allt betonas betydelsen av att det ges möjlighet att etablera och expandera små och medelstora företag. Den nya näringspolitiken inriktas på fem huvudområden. Det är småföretagspolitiken, där vi tidigare har fattat beslut om en rad angelägna åtgärder. Det handlar om privatisering av statliga företag, ett arbete som pågår och som kommer att ta många år att genomföra, vilket är ett mycket viktigt steg inom den ekonomiska politiken. Det är också fråga om en ny konkurrenspolitik, forskning och utveckling samt naturligtvis även energipolitiken. Kunskap är makt och grunden för all utveckling. Svensk utbildningsstandard har genom åren varit hög. För ett så utlandsberoende land som Sverige är det av avgörande betydelse att utbildningens kvalitet och kvantitet inte negativt avviker gentemot förhållandena i den konkurrerande omvärlden. Den tekniska forskningen och utvecklingen är alltså av avgörande betydelse för förnyelse och utveckling inom industrin. Vi befinner oss i dag i ett statsfinansiellt läge som gör att nästan samtliga sektorer måste ta en del av besparingsbördan. Det är ett faktum som inte bekymrar alla lika mycket, men det är inte desto mindre sant. Regeringen har valt att i den ekonomiska politiken bedriva en generell politik som skapar goda förhållanden över hela landet och för alla företag. Detta kommer att skapa utrymme för många företag att satsa mer egna resurser i utvecklingsoch forskningsarbete. All forskning och utveckling skapas inte via statliga anslag, utan kan också skapas genom insatser direkt i företagen. I en situation med krympande ramar blir prioriteringar mer nödvändiga är tidigare. Satsningar måste i första hand göras på områden där utbytet kan bedömas bli störst och mest framtidsinriktat. I propositionen föreslås ett antal områden som regeringen anser bör prioriteras. Det handlar om informationsteknikrelaterade projekt, bioteknik och biomedicinsk teknik samt miljöteknik. Också Eurekaprojektet skall ges hög prioritet med speciell inriktning på de små och medelstora företagen. Utskottets majoritet har också ställt sig bakom de föreslagna prioriterade områdena, och det vill även jag göra. Genom den generella näringspolitiken förbättras möjligheterna för industrin att själv satsa på forskning och utveckling och att ägna sig åt detta helt i egen regi eller i samverkan med t.ex. NUTEK. Det gör också enligt min mening att forskning och utveckling blir bättre anpassad till verkliga och påtagliga behov. Jag tror också att effektiviteten ökar genom detta. När det gäller forskning och utveckling kommer också fler förslag i den forskningsproposition som väntas nästa vår. Som bl.a. Kjell Ericsson har varit inne på pågår ett arbete för att skapa skattestimulanser för teknik och innovationsföretag. Herr talman! Jag vill med detta korta inlägg yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I föreliggande betänkande från näringsutskottet behandlas också motionen N269. Bakom motionen står företrädare för samtliga de partier som representerar Södra Älvsborgs valkrets i riksdagen. Vi kommer alltså från den del av landet där tekoindustrin alltjämt har sitt huvudsäte. Vi lever och verkar i Sjuhäradsbygden och vet av egen erfarenhet vilken viktig roll tekoindustrin spelar i näringslivet, för bygden och för människorna som bor där. Självfallet är det för hela vårt land av stor betydelse, t.ex. ur självförsörjningssynpunkt, att vi har en väl fungerande, bärkraftig tekoindustri. Det är en fullkomlig självklarhet att vi alla fem känner en mycket stor oro för vad som kan komma att ske med hela tekoindustrin. Den har som bekant brandskattats mycket hårt genom åren. Under efterkrigstiden har mer än 100 000 arbetstillfällen gått förlorade, och från att ha haft en närmast total självförsörjningsförmåga är vi i dag närmast totalt importberoende. Den kris som vi nu tvingas uppleva på arbetsmarknaden omfattar också i mycket hög grad tekoindustrin. Varsel och uppsägningar avlöser varandra på löpande band. Senast i denna veckan tvingades således den riksbekanta Ludvig anställda. Under förra året fördubblades arbetslösheten inom branschen, och den uppgår nu till nära 15 %. Spåren förskräcker -- var skall det sluta? Skall vi verkligen inte har kvar någon tekoindustri alls i vårt land. Orsakerna till den negativa utvecklingen inom tekobranschen är främst dels den genom åren starkt ökande importkonkurrensen från olika lågprisländer, dels en framtvingad mycket omfattande utflyttning av produktionen till andra länder. Givetvis drabbas också denna bransch av den allmänna lågkonjunkturen. Mot denna bakgrund är det givetvis av största vikt att vår tekoindustri ges samma spelregler som gäller för de länder med vilka den främst har att konkurrera. Så är det förvisso inte nu. Gällande handelsregler snedvrider konkurrensförhållandena såväl på hemmamarknaden som på de europeiska marknaderna. Alldeles påtagligt har förra årets beslut om liberalisering av tekoimporten skadat vår hemmaindustri. Vi motionärer ställer tre yrkanden om åtgärder i vår motion, vilka vi anser vara nödvändiga för att bevara vår tekoindustri och vilka samtliga innebär en anpassning till motsvarande förhållanden inom EG. De gäller för det första en anpassning till EG:s regelsystem för tekoimport, för det andra en anpassning också till EG:s system för ulandstullfrihet samt för det tredje en harmonisering av dumpningsåtgärder. Det är enligt min mening fullkomligt självklart att vi i Sverige, mot bakgrund av den officiella inställningen till medlemskap i EG, skall anpassa oss till EG:s motsvarande regler på de berörda områdena. Vid ett medlemskap kommer vi att införa samma regler som EG. Näringsutskottet uttalar sig också i den riktningen men avstyrker likväl alla tre yrkandena. Var det konsekventa i agerandet från utskottets sida ligger i att vi skall invänta medlemskapet är sannerligen svårt att förstå. Varför skall vi själva skapa sämre förhållanden för vår egen industri än vad man gör i omvärlden? Varför kan vi inte tillämpa motsvarande regler, vilket man gör där? Varför skall vi medvetet skada vår egen industri, när vi inte har minsta skyldighet att tillämpa andra regler? Herr talman! Näringsutskottet är enhälligt i sitt ställningstagande till motionen. Dock finns det ett särskilt yrkande som stöder den. Jag hälsar det yrkandet med glädje. Det hade varit bättre att det hade stått som ett yrkande från utskottet.

Herr talman! Det är oerhört viktiga frågor som vi behandlar nu. Allt företagande som vi kan stimulera måste vi stimulera. Det är oerhört viktigt att våra företag känner att de har stöd i den svenska politiken, alltifrån de små företagen till de stora företagen. Jag ställer mig helt bakom detta betänkande. Det är två frågor som jag särskilt vill lyfta fram. Det är frågor som jag har tagit upp i motioner som jag har väckt, och dessa motioner behandlas i betänkandet. Det är frågor om linhantering och linförädling och frågor om kvinnligt företagande. Helt riktigt skrivs det en hel del välvilliga ord om linhantering och linförädling. Jag vill verkligen understryka att detta är en viktig näringsgren. Vi har en gammal tradition i Sverige omkring linets hantering. Vi kan odla lin och ta hand om lin. Men i dessa tider när det hela tiden krävs effektivare hantering och när man måste övergå från en manuell hantering till en mer maskinell hantering, måste naturligtvis hela näringsgrenen utvecklas, och för detta behövs det pengar. Jag kan inte riktigt förstå att man inte kan tycka att detta ger Sverige möjligheter. Vi har kunnandet. Vi har marker att odla linet på, och vi har dessutom människor som kan jobba med detta. Vi har ledig arbetskraft. Varför skulle vi då inte se dessa möjligheter att satsa ytterligare på lin. Jag kan inte riktigt nöja mig med att man bara skriver att man förutsätter, att man ser en ökad omfattning och att det är önskvärt att linhanteringen får en ökad omfattning. Det är precis det som står i betänkandet. Jag kan naturligtvis förstå att man kan ta egna initiativ på olika nivåer i dessa frågor. Men det skulle vara mycket bra om riksdagen gjorde ett klart uttalande om att dessa engagerade människor, t.ex. i mitt landskap Hälsingland, kände riksdagens helhjärtade stöd att de kan jobba vidare med linhantering. I motionen skriver vi att vi tycker att det nu borde ges medel för att få fram ett effektivare beredningsverk och att det också borde ges medel så att dessa människor kan marknadsföra de olika produkter som de får fram på detta sätt. Det är viktigt att riksdagen nu känner ansvar för att det skapas ytterligare sysselsättningstillfällen och produktion just inom linets område. Den andra fråga som jag vill aktualisera med mitt lilla inlägg är det kvinnliga företagandet. Kvinnors entreprenörskap måste stimuleras. Helt riktigt står det i budgetpropositionen att man särskilt bör uppmärksamma den potentiella företagarkraft som finns just bland kvinnor. Men vad menas egentligen med att särskilt uppmärksamma? Man måste ju ge något ytterligare än att bara skriva det. Man måste naturligtvis peka på att inte minst kvinnor som är beredda att utveckla sitt självklara engagemang, sin inbyggda känsla av att t.ex. skapa, får stöd i olika projekt. Tanken i vår motion var att man nu skulle peka på att speciella anslag måste utgå till just kvinnligt företagande, så att dessa kvinnor kan få känna detta speciella stöd som så väl behövs. Det finns inte i dag. Det finns väldigt litet statistik på hur mycket kvinnor får i olika stödprojekt. Det finns väldigt litet statistik över huvud taget över kvinnligt företagande. Men låt oss då förstå att man i och med dessa skrivningar skall klart kunna använda dessa formuleringar som stöd när man ute i länsstyrelserna och i utvecklingsfonderna skall pröva vilka ansökningar om pengar till projekt som skall bifallas. Då kan t.ex. jag utifrån det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta rekommendera handläggare som arbetar med speciellt dessa frågor att kvinnor skall prioriteras på ett särskilt sätt. Jag kan lova riksdagens ledamöter att jag verkligen skall göra den rekommendationen. Jag skall samtidigt se till att denna skrivning efterföljs.